Herr talman! Det är faktiskt så, Allan Larsson, att det krävs ett litet mått av fakta innan man ger sig in i en diskussion. Ingen har väl på något sätt tvivlat på -- många har faktiskt stått här många gånger om och pratat om det -- hur viktigt och bra det är med utbildning, arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken och tidigarelagda infrastrukturinvesteringar. Vi har satsat betydande medel på att förstärka den bristfälliga satsning som den socialdemokratiska regeringen gjorde för ett år sedan just i detta avseende. Det är faktiskt inte det som förespråkas i den socialdemokratiska motion som nu ligger. Där är det en mer allmän expansion av hushållens köpkraft, kommunernas utvecklingsutrymme och byggandet. Detta är tyvärr inte någon bra politik. Den har misslyckats förr, och den skulle göra det igen. Jag är ledsen att Allan Larsson inte valde att svara på frågan om internationaliseringen utan i stället tog upp någon annan egendomlighet.
Herr talman! Jag trodde att internationaliseringen var en retorisk fråga eller möjligen ett sätt för Anne Wibble att fylla ut talartiden. Är det någon som kan tvivla på våra avsikter, med de insatser vi har gjort och tänker göra i framtiden på det internationella området när det gäller t.ex handelsliberalisering och ekonomiskt samarbete? Jag tycker nästan att det är litet genant att lyssna på Anne Wibbles förebråelser och bekymmer för vår del. Håll i stället ordning på er egen riksdagsmajoritet! Här finns en del krafter som kanske inte är så upplysta och intresserade av internationaliseringen. Håll ordning på egen planhalva! Kom inte och hacka på oss på det sättet! När det gäller stimulans fick vi höra från Lars Tobisson att det inte fick förekomma någon efterfrågan. Det fick inte förekomma någon efterfrågepolitik, bara utbudspolitik. Nu börjar Anne Wibble att svänga och säga att visst gör man det och det. Men ni gör inte tillräckligt, och ni gör saker som motverkar detta. Varför drar ni ner på gymnasieskolan? Varför skall inte de ungdomar som skall ha en yrkesutbildning kunna få en bättre sådan? Varför skall de gå ut i arbetslöshet? Tala med Ulf Adelsohn om det inte duger att tala med oss! Han har i dag gått ut och sagt att det blir allvarliga sociala problem i Stockholm när man driver den här politiken. Vad är det för fel att dra på med infrastukturinvesteringarna? Det är en del av den stimulans som vi förespråkar. Vad är det för fel att underhålla byggnader i ett läge när det finns ett stort underhållsbehov? Ni har skurit ner på de satsningar på skolan som var planerade. Ni har dragit in det som en besparingsåtgärd. I stället kommer ni att betala ut jättelika belopp i kontantstöd till arbetslösa byggnadsarbetare och många andra. Det är en politik som leder fel. Den leder till ökad arbetslöshet och till sämre tillväxt än man kunde få för samma pengar. Det ligger inte någon allmän utgiftsexpansion i vår politik. Den är väl avvägd och den ger en bättre tillväxt och lägre arbetslöshet än den som regeringen står för. Det är dags för er att börja tänka om. Lyssna nu på de ekonomer som ifrågasätter er politik! Anne Wibble börjar bli ganska isolerad i sin politik på det här området.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att Allan Larsson nu ansluter sig till linjen om internationalisering. Jag hade hoppats att han skulle göra det. Jag väntar bara på den tredje, eller möjligen fjärde omsvängningen, i fråga om den ekonomiska politiken. Det är alldeles uppenbart att en anslutning till internationaliseringen icke är förenlig med de förslag i den ekonomiska politiken med ökade skatter och ökade utgifter som han förespråkar. Men det kan vi kanske ta en annan gång.
Herr talman! Jag vet inte vad Anne Wibble menar med sin debatteknik och att jag ansluter mig till internationaliseringen. Jag tillhör ett parti som genom alla år har stått upp för en internationell samverkan i alla avseenden och för en öppenhet när det gäller handeln. Vi har verkat för att riva tullmurar. Vi har varit med och skapat EFTA och deltagit aktivt i GATT. Under de senaste åren har t.ex. Mats Hellström och Anita Gradin gjort stora insatser på det internationella området och tillvunnit Sverige en stor respekt. Då kommer Anne Wibble och säger att det är bra att vi ansluter oss till dem. Vad är det för debatteknik? Anne Wibble borde vara litet mån om sitt anseende och inte leka på det sättet. Vi står upp för en internationalisering. Läs gärna vad vi har skrivit både i budgetpropositionen i fjol och i vår motion nu. Där har vi just lyft fram detta att en huvuduppgift för den ekonomiska politiken är att se till att Sverige aktivt och framgångsrikt kan medverka i det ökade internationella utbytet. Det är en grundpelare i vår ekonomiska politik, och den kommer vi att stå fast vid vad än Anne Wibble försöker säga och ge intryck av.
Herr talman! Allan Larsson måste förstå att när man ger motstridiga budskap skapas osäkerhet. Man har givit budskapet att man är för internationalisering, och man är för en ekonomisk politik som är oförenlig med den första ståndpunkten. Jag tolkar Allan Larssons upprepade anslutning till internationaliseringens välståndsbildande egenheter som att internationaliseringen är en övergripande faktor. Den tar över utformningen av den ekonomiska politiken som den nu är utformad. Det gläder mig mycket.
Herr talman! Anne Wibble måste förmodligen vara den enda i det här landet som kan stå upp och säga att det är oförenligt med vår internationalisering om vi låter ungdomar gå ett år längre i gymnasieskolan i stället för att gå ut i arbetslöshet. Hon påstår att om vuxna som inte har fått en bra utbildning vill ta igen det och gå på komvux så står det i strid med internationaliseringen. Eller att underhålla och reparera vårt bostadsbestånd och våra byggnader skulle stå i strid med internationaliseringen. Anne Wibble måste vara tämligen isolerad och i stor brist på argument när hon kan förmå sig till att göra sådana uttalanden. Detta skall vi gärna återkomma till.

Det är självfallet inte så. Det är fullt förenligt att vara för ett internationellt samarbete och ett internationellt utbyte och att se till att vi har den kompetens och de investeringar som behövs för att vi också skall klara konkurrensen.

Herr talman! I dag måste man spara pengar. Vi i Ny demokrati arbetar oförtrutet med detta. Vid en översyn av Sveriges arbetsmarknadsråd fann vi följande: Sverige medverkar mycket aktivt i det internationella samarbetet på de arbetsmarknadsområden som bedrivs inom ramen för bl.a. ILO:s och OECD:s verksamhet. Detta arbete bedrivs inom ramen för arbetsmarknadsdepartementets sedvanliga arbetsuppgifter. I arbetet inom ILO deltar representanter för de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna. Organisationerna på arbetsmarknaden har också själva en omfattande bevakning och uppföljning av utvecklingen i andra länder. I länder där de svenska beskickningarna inte har särskilt utsända arbetsmarknadsråd sköts bevakningen av hithörande personal. Med hänsyn till det ekonomiska läget och behovet av att noggrant pröva varje utgift över statskassan finns det anledning att ifrågasätta bibehållandet av arbetsmarknadsråden inom utrikesförvaltningen. Med hänsyn till det internationella samarbete som bedrivs inom ILO, OECD och andra internationella organ och det arbete på det internationella planet som sker inom ramen för arbetsmarknadsorganisationernas ordinarie verksamhet torde den ytterligare verksamhet som kan erfordras på ett tillfredsställande sätt kunna handläggas av annan befintlig personal vid de svenska beskickningarna i fråga. Det är inte den svenska regeringen som styr över världens utveckling, som många inom detta hus tydligen fortfarande tycks tro. Som upplysning för många vill jag påpeka att vi måste anpassa oss efter hur vår omgivning utvecklas och i vissa fall i stället vara förutseende och, om det går, ligga före denna utveckling. Att referera till att ''så här har vi alltid gjort, och då gick det bra'' hör till en gången tid. Denna tid är ej aktuell längre. Dåtida förutseende administratörer insåg sina misstag och drog in dessa tjänster -- två stycken redan år 1923 och den sista 1933. År 1959 föreslog LO samt SAF att det kanske vore klokt att inrätta särskilda socialattachébefattningar vid vissa svenska ambassader för att utröna Sveriges konkurrenskraft mot utlandet. Föredragande statsråd delade uppfattningen men tillade dock att den informationen fanns tillgänglig genom andra källor. Statsrådet påpekade vilka kvalifikationskrav som skulle ställas. De som kom i fråga skulle vara väl förtrogna med förhållandena på arbetsmarknaden och inom socialpolitiken samt besitta goda språkkunskaper. Under åren 1959 och 1960 inrättades två socialattachétjänster i Washington och London, och under 1960-talet inrättades ytterligare två tjänster i Bryssel och Bonn. År 1976 tillkom ett arbetsmarknadsråd i Canada, vilket sedemera drogs in av besparingsskäl. År 1977 Som tidigare framförts påpekade statsrådet att det tilltänkta arbetsmarknadsrådets utbildning borde stå i överensstämmelse med en utarbetad kravspecifikation. Herr talman! Denna kravspecifikation, framställd i propositionen 1959:121, är helt åsidosatt. Detta påtalades redan i en rapport som arbetsmarknadsdepartementet uppdrog åt en utredningsgrupp att göra och som redovisades den 7 november 1985. Än i dag missbrukas tillsättningen av arbetsmarknadsråden, trots att fakta har påpekats. Kritik påtalades även mot arbetsmarknadsrådens rapporter. Milt sagt är dessa av mycket varierande karaktär. Märkligt nog rekryteras arbetsmarknadsråden enbart inom SAF, LO och sedermera även TCO oavsett de sökandes kunskap och utbildning, och rekryteringen fördelar sig dessutom på ett ännu märkligare sätt väl avvägt mellan förbunden. Utvecklingen har sprungit ifrån arbetsmarknadsrådens existensberättigande.

Det kan nämnas att en utredning om utrikesförvaltningens verksamhet tillsattes i september 1991, UD 1991:04. > bHerr talman! Med tanke på vad som här framförts, vilket endast är delar av verkligheten om arbetsmarknadsråden och det slöseri som här försiggår med skattemedel, ber jag riksdagens ledamöter ta sitt ansvar och fatta beslut om att avskaffa arbetsmarknadsråden i Washington, London och Bonn. Med tanke på de pågående förberedelserna inför Sveriges inträde i EG kan det finnas skäl att tills vidare behålla arbetsmarknadsrådstjänsten i Bryssel. Detta ger skattebetalarna nästa budgetår en inbesparing på ca 2,4 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservation om medelsanvisningen till arbetsmarknadsråd.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 på samtliga punkter. Jag skall endast kommentera mom. 4 i betänkandet, som vi också har hört Ny demokratis företrädare kommentera, nämligen arbetsmarknadsråden. Vi har som vi har hört arbetsmarknadsråd i Bryssel, Bonn, London och Washington. Jag hade förra veckan tillfälle att lyssna till en föredragning av arbetsmarknadsrådet i Bryssel, Margit Wallquist. Hon gjorde en mycket god föredragning, och jag kan svårligen tänka mig att en icke specialiserad ambassadtjänsteman kan genomföra en information lika bra som hon.

Att då avskaffa en expert i t.ex. London anser jag vara helt fel, särskilt som vi vet att det just var den del som berör den sociala dimensionen och där arbetsmarknaden ingår som engelsmännen sade nej till i Maastricht-överenskommelsen. Vi behöver därför ha en specialist som bevakar och tillför svensk utrikesförvaltning det kunnande, den vetskap och den kännedom om villkoren i England som vi kan ha nytta av för att rätt bedöma situationen i EG. På samma sätt är det med Bonn. I Washington gäller det den stora amerikanska supermaktens, den största konkurrentens, arbetsmarknad, som vi har all anledning att bevaka. Jag ser det alltså som oklokt att i detta läge avskaffa arbetsmarknadsråden, och jag yrkar bifall till att riksdagen anvisar det anslag som behandlas under mom. 4 i utskottets hemställan. Jag yrkar, herr talman, också i övrigt bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 5.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas förslag från regeringen framlagda mot bakgrund av den mycket svåra arbetssituation som råder i arbetsdomstolen. Förslagen har biträtts av utskottet. Den ena av de punkter som det är värt att nämna är att regeringen vill ha utsträckta möjligheter till delegation. Den andra är att en av topporganisationerna på arbetsmarknaden, SACO, nu får rätt att föreslå ordinarie ledamot i domstolen. På de här punkterna får regeringen alltså utskottets stöd. Därutöver har vi efter en ingående diskussion i utskottet föreslagit en utökning av möjligheterna att hantera de svårigheter som har påtalats både av regeringen och av domstolen själv och som också vi själva har kunnat iaktta. Vi föreslår att antalet ordförande i arbetsdomstolen kan få ökas med ytterligare en domare. Det finns anledning att anföra några synpunkter i detta sammanhang. Regeringen har lagt fram sitt förslag för att lätta AD:s arbetsbörda, som har blivit allt tyngre under den senaste tiden. En orsak till detta är naturligtvis situationen på arbetsmarknaden, med bl.a. ett stort antal uppsägningar. De inkomna målen var under förra året 25 % fler än året före. Under januari månad i år kom det in fler mål till AD än någonsin tidigare under en enstaka månad. Utskottet tog med anledning av detta initiativ till en ändring i arbetstvistlagen. Som jag nämnde handlar det om att domstolen ges rätt att öka antalet ordinarie ordförande från högst tre till högst fyra. Regeringen förutsätts få avgöra om möjligheten att utse en ytterligare ordförande skall utnyttjas. Att utskottet öppnar den möjligheten ser vi som ett gott tillskott när man skall bedöma vilken arsenal som man här behöver sätta in. En annan synpunkt gäller diskussionen kring könssammansättningen i jämställdhetsmål. I sådana fall är det liksom vid andra tillfällen angeläget med en så jämn könsfördelning som möjligt. Detta har utskottet också upprepat flera gånger med anledning av motioner. Däremot tycker vi att det skulle strida mot allmänna principer att låta den sak som målet gäller få påverka domstolens sammansättning. Därför har utskottet avstyrkt motioner med krav på viss sammansättning i jämställdhetsmålen. En ny mandatperiod för AD börjar löpa den 1 juli i år. När regeringen infordrar namnförslag från arbetsmarknadens parter kommer man att understryka intresset av en ökad kvinnlig representation. Det är min förhoppning, herr talman, att detta kommer att leda till en jämnare könssammansättning framöver.

Vi framhåller också att man inte bara skall ha en hög kvalitet i dömandet, utan att AD också har som en mycket viktig uppgift att medverka till att parterna får sina tvister lösta inom rimlig tid. Vi understryker också parternas ansvar att innan en tvist hänskjuts till domstol ingående pröva förutsättningarna för en godvillig uppgörelse. Det är angeläget att detta sägs också från kammarens talarstol. Vidare bara ett par synpunkter på vänsterpartiets meningsyttring, som jag förstår att det inte kommer att yrkas bifall till och som därmed kommer att falla. Jag vill med anledning av den bara säga att inställningen från utskottets sida är den att de möjligheter som 36 § avtalslagen ger att jämka eller underkänna oskäliga klausuler är tillräckliga. Jag tror att vänsterpartiet har bortsett från att skiljeklausuler även kan vara till fördel för arbetstagaren. Förfarandet i skiljenämnderna är snabbt, och det är inte offentligt. Det kan många gånger vara fullgod anledning att föredra ett skiljeförfarande. Man skall observera att det i detta sammanhang ofta är personer i företagsledande ställning som berörs. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i det enhälliga betänkandet nr 6.

Herr talman! Det slags arbete som kvinnor utför värderas mindre än det arbete som män utför. Kvinnor arbetar mer än män, men har mindre betalt för samma arbete och utför dessutom mycket mer oavlönat arbete än vad män gör. Kvinnors erfarenheter är mindre intressanta. Kvinnor jobbar med kvinnoprojekt, männen fattar beslut om de här projekten. Att det är så här vet vi -- eller borde veta vid det här laget. Nytt är kanske för många att av samhällets samlade resurser kommer det allra mesta männen till del -- kvinnorna får nöja sig med det som blir över. Som ett exempel kan jag ta barnomsorgen. Den är som bekant helt nödvändig för att kvinnor skall kunna arbeta och försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende av någon annan. När den borgerliga regeringen, som naturligtvis som allt annat betydelsefullt i samhället genomsyras av manliga värderingar, skall spara för att, som man säger, kunna sänka skatterna meddelar man: Vi har inte råd med dagens barnomsorg. Avgifterna är för låga, den skattefinansierade delen är för stor. Nu kan vi inte använda de gemensamma samhällsresurserna på det här viset längre. Med andra ord: Trots att kvinnor får en mindre del av den gemensamma kakan, betydligt mindre än vad män får, ger man sig nu på en av de få sektorer där en skattefinansiering verkligen kan sägas ha gynnat kvinnorna. Ett annat exempel på en sådan snedfördelning är hur länsstyrelsernas resurser fördelas. Trots att man uttryckligen har sagt att jämställdheten skall prioriteras, har bara 3 % -- tre hundradelar -- av länsstyrelsernas pengar för regionalpolitiska åtgärder gått till kvinnoprojekt. Eller varför inte ta idrotten eller den kommunala fritidssektorn! Här är denna snedfördelning mycket uppenbar. Det är männen eller pojkarna som får huvuddelen av resurserna, oavsett om dessa består av lokaler för fritidsaktiviteter och idrott, av ledarresurser eller av något annat. Män tar och män får, av den politiska makten, av våra gemensamma resurser. Nu har många börjat fundera. Nu har många börjat fundera över hur mycket av den här snedfördelningen som har sina rötter i det traditionella nationalekonomiska tänkandet. Man har frågat sig: Hur skulle en statsbudget se ut om de inte utgick ifrån hur det alltid har varit utan i stället gjordes utifrån ett kvinnoperspektiv och ett ekologiskt perspektiv? Hur skulle det se ut med statens affärer och finanser om miljöfrågor, hushållning, rättvisa och jämlikhet fick bli viktiga ledstjärnor i det budgetpolitiska arbetet? Hur skulle det se ut om man började med att formulera målen och viljeinriktningen och sedan vidtog de åtgärder som behövs för att man skall närma sig eller nå målen, och slutligen gjorde en fördelning utifrån de begränsade ramar som finns? Kanske fördelningen skulle bli annorlunda, kanske det skulle falla ut litet mer av den gemensamma kakan på för kvinnor viktiga områden än det gör i dag? Vi i Vänsterpartiet tycker att det vore ett spännande projekt att ta fram en sådan här budget. Men det låter sig naturligtvis inte göras i en handvändning. Därför föreslår vi regeringen att avsätta särskilda projektpengar för att låta en kommitté e.d. under en tvåårsperiod arbeta fram en sådan budget, ett sådant alternativ. Naturligtvis skulle man använda det här materialet för att jämföra med hur det ser ut enligt den vanliga ordningen och kunna dra lärdomar av jämförelsen. När det gäller jämställdhets och rättvisefrågor måste man gå två vägar, man måste göra två saker: dels måste man förtydliga och beskriva hur det verkligen ser ut, beskriva ojämlikheter och orättvisor, dels måste man med konkreta åtgärder arbeta för att öka jämlikheten och motverka orättvisorna. Att ta fram en kvinnobudget och jämföra den med hur våra gemensamma resurser verkligen fördelas uppfyller en del av det förstnämnda kravet, den beskrivande delen. Vänsterpartiets förslag om ytterligare 3 milj.kr. till posten Särskilda jämställdhetsåtgärder att användas för konkreta olika jämställdhetsåtgärder, exempelvis i ungdomsskolan eller i kvinnoprojekt, fyller visserligen i ringa mån men ändå det andra kravet. Herr talman! Det är litet trist att den 8 mars knappt hinner övergå till den 9 mars förrän allt fagert tal om vikten av jämlikhet tycks glömt och begravet. Kan det bero på att det inte kostar någonting att låta kvinnorna prata den 8 mars? I dag är det den 11 mars. Det har bara gått tre dagar sedan Kvinnodagen, men majoriteten i arbetsmarknadsutskottet tycker att det är helt okej att minska anslagen för särskilda jämställdhetsåtgärder jämfört med vad som gällt tidigare. Och detta, herr talman, gör man när det jäser bland kvinnorna. Missnöjet med den kapsejsade jämlikheten är tydligare än någonsin tidigare, kvinnorepresentationen i riksdagen har minskat, löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar och kravet på kortare arbetsdag viftas undan som kvinnoflum -- det är ingenting att ta på allvar. Undra på att många lockas av tanken på ett nytt, kvinnodominerat parti. Vi i Vänsterpartiet menar att det i dag, när vår bräckliga jämställdhet hotas från alla håll och kanter, är synnerligen viktigt att riksdagen ger sitt stöd åt olika jämställdhetsprojekt. Det är inte till fyllest, tycker vi, att som i utskottsbetänkandet hänvisa till en utredning som skall undersöka orsakerna till löneskillnaderna mellan män och kvinnor eller att hänvisa till den kommitté som skall utreda skattereformen. Det må i och för sig vara bra att detta görs, men det räcker inte. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till meningsyttringen i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Enigheten är förhållandevis stor i jämställdhetsfrågorna. Attitydsförändringar krävs på arbetsmarknaden, i hemmen och i politiken. Riktiga attitydförändringar skapas när män och kvinnor respekterar varandra. Kvinnans ställning stärks inte av den sorts jämställdhetsivrare som trodde att samhället skulle bli mer jämställt om man avskaffade vanlig artighet, som att hålla upp dörren eller hålla upp kappan för varandra. Bättre är att ta fram jämförande statistik som FN gör, som görs i årets statsbudget och som Elisabeth Persson gjorde i sitt anförande. Jag skall inte upprepa de aktuella siffrorna. De kan studeras i budgetpropositionen, bil. 12. Där anges bl.a. Det är viktigt att JämO har resurser genom lagstiftningens utformning och genom medel till uppföljning. Om JämO driver lönediskriminerande ämnen och har möjlighet till framgång leder detta till att kvinnor flyttar fram sina positioner vad gäller löneläget. JämO bör ha principiell tillsyn över hela arbetsmarknaden, även över arbetsplatser med kollektivavtal, för att få tillräckligt underlag och kunna finna lämpliga lönediskrimineringsärenden. JämO:s resurser bör räcka både till den juridiska delen av arbetet och till information som påverkar attityder. Det juridiska arbetet bör dock prioriteras. JämO har tillgång till 6 miljoner, men förutom det finns ytteligare drygt 10 miljoner för jämställdhetsprojekt som fortsätter och löper vidare över flera år. De medel som avsatts för jämställdhetsprojekt är faktiskt anmärkningsvärt stora jämfört med de medel som avsatts för JämO. Det behövs inga medel för att initiera jämställdhetsprojekt, som Vänstern säger i meningsyttringen. De medlen finns redan. Elisabeth Persson verkar inte vara riktigt informerad om hur det förhåller sig med de här 3 miljonerna. Dessa avser det projekt som rörde kvinnlig representation i statliga organ, och det projektet skulle avslutas den 1 juli 1991 och har också avslutats. Då hade man nått det mål som ställts upp och som var 31 %. Det är man inte nöjd med, utan det kommer naturligtvis att tas nya initiativ på området. Men jämställdhet handlar inte i första hand om JämO och JämO:s anslag, utan kvinnors självförtroende, utbildning och insatser är också viktiga ting, och inte minst hederlig prestationsbedömning. Hela resan kan inte tas i ett enda steg. Men, och det är viktigt, rörelseriktningen måste gå framåt och hastigheten måste öka. Den materialistiska synen på jämställdhet -- att jämställdhet sitter i pengar -- är bara en del av sanningen. Tyvärr tycks många tro att det är hela sanningen. Även om man givetvis inte kan acceptera att kvinnor generellt har lägre lön än män måste man samtidigt konstatera att lön skall motsvaras av arbetsinsats och kompetens. Det är därför det är så väsentligt att öka kvinnors kunskaper och yrkesmässiga erfarenheter. Det finns en nivå när även den mest ovillige man tvingas acceptera kvinnlig kompetens. Men varför skall kvinnor behöva vara dubbelt så duktiga som män för att komma lika långt? Jo, därför att mäns värderingar så länge har rått på arbetsmarknaden. De är nu under uppluckring sedan kvinnorna gjort sitt massintåg på arbetsmarknaden och män måste vänja sig vid kvinnor som chefer och acceptera kvinnors sätt att utöva chefskap, som ibland kan skilja sig från traditionellt manligt sätt. Den här processen att skapa hög kvinnlig kompetens och få män att acceptera det nya tar litet tid. Men den tiden bör man förkorta så mycket det går, bl.a. med hjälp av en effektiv jämställdhetslagstiftning. Det faktum att modersrollen så totalt har nedvärderats sedan makarna Myrdals teorier vann terräng har drabbat många kvinnor. I stället för att nedvärdera borde man uppvärdera vårdinsatsen och ta hänsyn till barnets behov av sin mor, liksom givetvis av sin far. Barnet behöver båda föräldrarna. Barnets behov av sina föräldrar måste ibland få prioriteras före arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det stärker också kvinnans ställning i samhället. Valfriheten när det gäller att satsa sina krafter på arbetsmarknad eller på mänskliga investeringar i framtida generationer, som senare kommer samhället till del, måste öka. Kvinnors insatser har avgörande betydelse för samhället, och det är viktigt att deras insatser belyses. Genom historien har kvinnors insatser nedvärderats. Vi borde nu vara tillräckligt avancerade för att ta till vara och räkna med båda könens insatser. Det är därför värdefullt att man i budgetpropositionen särskilt belyser kvinnors inkomster och pensionspoäng och att löneskillnaderna utreds i särskild kommitté. Än viktigare är att framtida förslag skall belysas ur jämställdhetssynpunkt, vilket framgår av proposition 113, s. 17. Med den inriktning budgeten har är det svårt att se behovet av en s.k. kvinnobudget, som vänstern vill ha, som enligt motiveringen skall grundas på fred, barn och miljö. Budgeten innehåller för övrigt redan gröna räkenskaper. Kvinnor och män måste respektera varandra, erkänna varandras insatser, samverka och ta vara på de specifika kvaliteter som finns hos båda könen. Lyckas inte det, riskerar vi att få förslag om kvinnopartier, som skulle isolera könen från varandra och sannolikt minska kvinnors förståelse för hur grundläggande ekonomin är för samhällets välstånd och för välfärden, och också minska mäns förståelse för det osynliga arbetet. Risken är att könsbarriärer skapas, och kvinnans ställning skulle sannolikt försämras. Det vore en olycklig utveckling, som måste förhindras. Det sker bäst genom att man på arbetsmarknaden, i politiken och i hemmen får upp ögonen för kvinnornas insatser och tillmäter dem ökat värde, vilket just görs på ett nytt sätt i årets budget.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

Herr talman!

Förslaget att låta en grupp arbeta fram en alternativ kvinnobudget har naturligtvis som målsättning att vara ett bra exempel att visa upp och jämföra med. Det har verkligen inte trängt igenom hur orättvist resurserna är fördelade, vilka som drar den största nyttan av de fördelade medlen. På den vägen skulle en kvinnobudget vara bra. Jag tror att en sådan också skulle vara bra för den kommunala ekonomin. Det skulle säkert bidra till att det dök upp en och annan ny insikt hos många av de manliga makthavarna, som slentrianmässigt arbetar på ett visst sätt med ekonomin. Det är också litet trist att höra Charlotte Cederschiöld säga att vi pratar, att attityder måste förändras, att man måste gå till väga si och så -- vad som helst, bara det inte kostar pengar. De här ytterligare pengarna till JämO för särskilda jämställdhetsåtgärder skulle kunna göra god nytta. Jag är mycket väl informerad om att projektet med kvinnorepresentation är avslutat. Problemet är att det inte finns några pengar för nya projekt i JämO:s budget. De pengar som finns är redan bokade, som Charlotte Cederschiöld sade, för projekt som löper på flera år. Det är väl inte så att det inte finns några nya områden att arbeta på? Jag hoppas verkligen att Charlotte Cederschiöld inte har den uppfattningen. Det är alltså viktigt att det tillförs nya medel, och de 3 milj.kr. som vänsterpartiet har föreslagit skulle kunna fylla en viktig funktion.
Herr talman! Jag har verkligen aldrig sagt att Elisabeth Perssons synpunkter var tramsiga, att en kvinnobudget skulle vara tramsig -- det är det sista jag skulle säga. Däremot är det ganska svårt att konkret beräkna vad fred betyder i kronor och ören. En av de punkter som skulle ingå i en kvinnobudget, enligt den motion som behandlas i detta betänkande, är just fred. Grundidén är vi inte alls emot, utan vi har precis samma uppfattning i sak. Det är bara det, att såsom motionen är skriven är det svårt att bifalla den, men det är alldeles tydligt att vi vill belysa kvinnors insatser och kvinnors ekonomiska betydelse i samhället. Det kommer också nya projekt. Det finns alltså utrymme för sådana, när pågående projekt successivt blir färdiga. Jag tog upp projektet med kvinnlig representation i statliga organ, och man överväger nu en lämplig fortsättning på det projektet, som är avslutat, eftersom man inte är nöjd trots att man nådde målet. Nu sätter man upp nya mål och vill nå dem. Det är inte alls så att vi inte vill göra någonting, utan tvärtom diskuterar vi hur vi med alla tänkbara medel skall flytta fram kvinnors positioner ytterligare. Det framgick också tydligt vid diskussionen i arbetsmarknadsutskottet att det var den allmänna uppfattningen i alla partier -- ingen motsatte sig det.
Herr talman! Vi är beredda att med alla tänkbara medel flytta fram positionerna, säger Charlotte Cederschiöld. Nej, jag tror inte att det är så. Ni är beredda med alla tänkbara ord och vällovliga önskningar försöka göra någonting, men det skall inte finnas tillräckliga medel. Det är precis det jag vill visa på. Den njugga behandlingen av förslaget om pengar till JämO visar att samhället, regering och riksdag, inte är berett att i dag satsa pengar på detta. Jag tycker att det är väl använda slantar att göra det. Jag håller med Charlotte Cederschiöld om att det kan vara oerhört svårt att föra in aspekter på fred i en budget, och om det bara är ordet fred som hon hänger upp sig på är jag beredd att stryka det på en gång. I min motion vill jag inte på något sätt ge sken av att det skall göras en genomgående projektbeskrivning. Vi skulle säkert kunna bli överens om hur det bör se ut. Jag vill bara ta ett sista exempel på hur vanligt det är att traditionellt tänkande baserat på siffror styr vårt sätt att förhålla oss, och jag tar det som ett argument för en kvinnobudget, som skulle vara annorlunda. Det är mycket svårt att mäta barns fantasi, kreativitet och konstruktiva förmåga. Det kan inte mätas med betyg, och det görs inte heller.

Det är alltså sättet att mäta som låser oss fast i ett visst sätt att utföra saker och ting, i detta fall i skolarbetet. Jag vill påstå att det är på samma sätt när det gäller att fördela samhällets resurser. Det som går att mäta styr också hur resurserna skall fördelas.
Herr talman! Man känner igen sig. Elisabeth Persson representerar ju vad vi ibland kallar sedelpressarnas parti -- det tycks finnas oanade källor att ösa ur, utan att ha förståelse för de offentliga utgifternas betydelse för välstånd, inte minst för kvinnors välfärd. Det gäller ju att hitta en lämplig balans men också att se till att man driver frågorna framåt. Det har vi gjort, och det finns ingen anledning att bråka om det avslutade projektet på 3 miljoner -- det är faktiskt avslutat. Det blir patetiskt att föra väsen om det. Jag tror att Elisabeth Persson och jag har samma mål och samma syfte och att vi vill till samma jämställda samhälle. Jag tror att vi skall utnyttja den framtida bedömningen av de nya förslagen från jämställdhetssynpunkt. Där kan vi i stället hitta gemensamma utgångspunkter för att driva kvinnors frågor framåt.
Herr talman! Jag måste säga att ju mer Charlotte Cederschiöld pratar desto oroligare blir jag och desto mindre tror jag att vi har gemensamt. Precis som många kvinnor här i landet är jag djupt oroad över att den jämlikhet som vi under hårt motstånd ändå har uppnått här i landet är hotad. Det behövs åtgärder på mängder av områden för att bevara den och för att föra tankarna om och respekten för ett jämlikt samhälle vidare. Jag tycker att det är löjligt att prata om sedeltryckeri i det här sammanhanget. Vi har en liten institution i samhället, nämligen jämställdhetsombudsmannen, som har vissa medel till sitt förfogande för att arbeta med olika projekt som en del av arbetet för en bevarad och utvecklad jämlikhet. Jag undrar: Är verkligen moderaternas budget så bräcklig att det skulle barka ända ned i avgrunden om utskottet beviljade ytterligare 3 milj.kr. till det? Det tror jag knappast. Om det är på det viset är jag än mer oroad över vad som komma skall i framtiden.
Herr talman! Projektet är ju redan avslutat, så det finns ingen anledning att driva det. Det kommer ju nya jämställdhetsprojekt -- det kommer Elisabeth Persson att bli varse. Jag tycker att Elisabeth Persson är litet väl pessimistisk. Trots allt har vi väl ändå flyttat fram positionerna? Det tycker i alla fall jag. Jag läste häromdagen att ett antal herrar, jag tror det var vid kyrkomötet i Eritrea, på 300-talet bestämde att kvinnan nog har en själ. Sedan dess har vi ju kommit en bra bit. Tittar vi på vad som har hänt i Sverige de senaste åren finner vi att vi visserligen har förlorat litet terräng i riksdagen -- det håller jag med om -- men det som har hänt i kommunerna innebär å andra sidan ganska stora framgångar. I Stockholm, Umeå, Nyköping och Sollentuna har vi 48 %. I Örebro är det en majoritet kvinnor i kommunfullmäktige. I Nacka, Södertälje, Danderyd och Tyresö är det 46--47 %. Det finns alltså en hel del kommuner där kvinnorna börjar få en ganska stark ställning. Storstäderna har i genomsnitt 43 % kvinnor i fullmäktige, glesbygden 34 %. Det visar i alla fall att det kvinnliga inflytandet har ökat ganska bra på det kommunala planet. Det innebär inte att jag är nöjd, och det är viktigt att slå fram kvinnor i starkare och inflytelserikare positioner och inte bara på basplanet och på fullmäktigenivå. Där kämpar man också. Elisabeth Persson skall se att det nog kommer projekt som gäller det, och det kommer att bidra till att flytta fram kvinnornas positioner. Vi kan också se vilka statsrådsposter i den nya regeringen som innehas av kvinnor -- det är inte precis de svagaste statsrådsposterna som vi har kvinnor på. Nej, var inte så pessimistisk! Det kommer nog att gå bättre med jämställdheten. Det går framåt, och den debatt vi har haft kommer också att bidra till att driva på de här frågorna. Det har nyligen utsetts en sakkunnig i de här frågorna i regeringen, så jag hoppas att Elisabeth Persson skall bli litet hoppfullare. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå framåt.
Herr talman! De kvinnor jag representerar tycker att lika viktigt som det är att få en manlig bekräftelse på att de har en själ, lika viktigt är det att ha en försörjning som de kan leva på, en lön för ett arbete som respekteras och som värderas i samma utsträckning som mäns arbete. De tycker att det är oerhört viktigt att det finns en samhällelig barnomsorg som gör att de kan arbeta utan att bekymra sig för sina barns dagliga tillvaro, och de vill kunna göra det utan att bli skinnade in på bara kroppen. De vill ha rätt att vistas på gator och torg utan att behöva riskera att bli överfallna. De vill kort sagt bli respekterade som fullvärdiga människor och medlemmar i samhället. Men så fort konjunkturerna sägs vika, så fort nedgången i ekonomin gör sig märkbar är -- som Charlotte Cederschiöld vet -- inte kvinnors plats i samhället, i arbetslivet eller i de politiska församlingarna lika intressant längre. Då återförvisas kvinnorna till den reservarmé av arbetskraft som redan Marx på 1800-talet talade om -- få saker hade han väl så rätt i som sin analys av hur samhället värderar kvinnor och kvinnors arbete. Den jämlikhet vi har arbetat för och uppnått -- det tar ibland uppenbarligen himla lång tid, för att nu referera till kyrkomötet i Eritrea; det finns andra kyrkomöten som har yttrat andra saker som varit nog så beklämmande för kvinnor -- är bräcklig. Så fort det är möjligt ger sig manliga potentater eller representanter för det patriarkala samhället på för kvinnor viktiga reformer som vi har genomfört. Jag menar att vi tillsammans måste slå tillbaka på alla fronter när det gäller detta, även om det kostar litet pengar, även om det handlar om några hundratusen för nya projekt hit eller dit. Det är inte ett motståndsarbete som drivs av sig självt, det är inte en motståndskamp där det är tillfyllest med vackra ord och tal den 8 mars -- det behövs en mängd åtgärder. Jag har yrkat bifall till vår meningsyttring -- jag skall inte upprepa det hela. Vi har i det här sammanhanget pekat på en liten sak som skulle kunna hjälpa oss att se och tänka annorlunda, nämligen en kvinnobudget. Det finns en massa andra projekt som är viktiga -- dem skulle vi slåss för tillsammans.
Herr talman! Elisabeth Persson borde väl vara nöjd om den högsta graden av förvärvsarbete bland kvinnor är det som kommer att ge kvinnorna den optimala jämställdheten. I Stockholm förvärvsarbetar kvinnorna i större utsträckning än männen, och småbarnsmammor har också högre förvärvsfrekvens än genomsnittet för kvinnor i övrigt. Jag är inte helt säker på att alla enskilda kvinnor är så lyckliga över det här, men Vänsterpartiet är antagligen lyckligt över det. Jag tror snarare tvärtom -- jag tror att man måste öka valfriheten och erkänna vårdarbetet, erkänna att det tar tid, att barn behöver en insats, behöver kärlek och stöd. Det arbetet skall erkännas, även ekonomiskt, och kvinnan skall själv kunna välja. Jag tror att det här samhället är jämställt nog för att kvinnor skall ha rätt att själva träffa beslut om sitt eget liv, vilket man inte kan med den ekonomiska styrning som har förts in här i landet under socialistpartiernas långa innehav av makten. När det gäller våldet vill jag säga att vi driver projekt mot det väldigt starkt. Det löper just nu ett våldsbekämpningsprojekt i departementet med full fart. Jag tycker att Elisabeth Persson skall titta närmare på det resultat som man visar upp på jämställdhetsrådet -- där finns en hel del som kvinnorna kommer att kunna dra stor nytta av.

Herr talman! Statens institut för personalutveckling, SIPU, upphör fr.o.m. den 1 juli l992. Den typ av stöd som SIPU sysslar med finns att köpa på marknaden. Det är fel att staten då tillhandahåller sådan verksamhet som dessutom i möjligaste mån bör vara efterfrågestyrd. Det omvandlingstryck i form av de ekonomiska förutsättningar som nu råder har skapats av socialdemokraterna -- det är inte bara så att tillväxten uteblir, utan våra samlade tillgångar krymper. Det är då ännu viktigare att se till att varje krona blir effektivare använd. Socialdemokraterna har med Hans Gustafsson som första namn motsatt sig detta förslag. Det är inget som hindrar att personalen vid SIPU startar eget. Den nya regeringen tillskyndar skapandet av nya företag och försöker på alla sätt underlätta sådana initiativ. Om SIPU enligt egen uppgift har 90 % av sin verksamhet uppdragsfinansierad kan det knappast vara en oöverstiglig uppgift att antingen öka uppdragsverksamheten 10 % eller verka på 90 % av motsvarande omslutning. Myndigheten har ju själv ansett att den bör upphöra. Det synes mig fullständigt främmande att ifrågasätta dess bedömning i det här avseendet. Jag håller med om att det många gånger blir problem i samband med omvandling och förändringar. Några allvarliga problem har man dock inte funnit. Vi kan därför inte se någon anledning att ompröva beslutet. Ju snabbare ett omvandlingstryck framtvingas, desto stökigare blir förändringarna. Men det här har socialdemokraterna själva bidragit till genom att föra den ekonomiska politik som de har gjort. Nu är det vi som får skynda oss för att få ordning på det här. Eftersom myndigheten själv anser att det bästa är den väg som regeringen har föreslagit, nämligen en privatisering, har vi genomfört det. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan vad avser betänkande AU9.

Herr talman! The present lies in the past, and the future lies in the present. Nuet ligger i det förgångna, och framtiden ligger i nuet. Detta säger de ofta i EG, och det ligger mycket i det. Jag håller med Sten Östlund om att konkurrensen i vårt land fungerar synnerligen otillfredsställande. SPK har visat att 39 branscher har usel konkurrens i det här landet. Det är naturligtvis allvarligt, och det håller vi på att försöka göra något åt. Att det är så här dåligt beror inte på den borgerliga regeringen. Det beror på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Därför har vi nu satt i gång för att försöka ordna upp det här efter den socialdemokratiska regeringen. I det omvandlingsarbetet finns också SIPU med som en del. Eftersom SIPU är så kompetenta som herr Östlund säger kommer de naturligtvis att klara sig mycket bra på den framtida marknaden med en fungerande konkurrens.

Herr talman! Friköpsfrågan för historiska arrenden är verkligen historisk. Under hela 1900-talet, men även tidigare, har försök gjorts -- även på frivillighetens väg -- av arrendatorerna, framför allt av dem som är arrendatorer under fideikommissen, att få köpa de arrendegårdar som de brukat i släkten under ett flertal år. Frågan har under 1990 talet vid åtskilliga tillfällen genom motioner diskuterats i utskott och riksdag utan att något resultat kunnat uppnås. Under 1970-talet och framför allt under 1980-talet har frågan om friköp av historiska arrenden aktualiserats av flera i riksdagen etablerade partier genom motioner och frågor. Trots dessa påtryckningar har frågan ännu inte kunnat få sin definitiva lösning för de människor som i generationer drivit friköpsfrågan för att kunna få ett eget brukande. Frågan om friköpsrätt vid historiska arrenden är en av många frågor som under en följd av år har intresserat och engagerat många riksdagsledamöter från olika partier, bl.a. i motionsskrivande under den allmänna motionstiden. Så även i år. Dessa riksdagsledamöter har kommit i kontakt med arrendatorerna och fått insikt i de problem som dessa arrendatorer kan ställas inför under sina verksamma år. Arrendatorerna, som är duktiga, engagerade och intresserade jordbrukare, har stora problem beroende på att de själva inte kan styra och ställa som de skulle kunna om de vore ägare till den jordbruksfastighet som de brukar i dag och som generationer före dem har brukat. Det vore till både nytta och glädje för frågans fortsatta behandling i riksdagen om ytterligare ledamöter av denna kammare, enskilda eller i grupp, tog sig tid att engagera sig i denna fråga samt försökte sätta sig in i den situation som flertalet av dessa arrendatorer har levt under i flera generationer. Ofta hör man från talarstolar över hela vårt land, och även i denna kammare, talas om rättvisa, solidaritet och frihet för alla. Varför skall detta inte också gälla för de arrendatorer som är brukare av s.k. historiska arrenden? Herr talman! Under 1970-talet tillsattes på förslag av lagutskotet en utredning som skulle se över delar av arrendelagstiftingen. Även i fråga om friköp av historiska arrenden skulle utredningen komma med förslag till lösning. Så blev inte fallet. Man avstod från att komma med något konkret i den del som berörde de historiska arrendena. 1983, även då på förslag av lagutskottet, tillkallades ytterligare en utredning, denna gång med uppgift att komma med en utförlig redovisning av hur en lagstiftning vid s.k. historiska arrenden skulle kunna utformas. Utredningen avlämnade sitt förslag 1986, men man var inte enig om hur frågans slutliga lösning skulle se ut. Hösten 1989 behandlade lagutskottet några motioner med förslag om friköp av historiska arrenden. Utskottets majoritet menade, vilket också blev riksdagens beslut, att starka skäl talade för att en friköpsrätt för historiska arrenden borde införas och att regeringen skulle återkomma med förslag till lagstiftning. Riksdagen beslutade också, på förslag av lagutskotet, att investeringsfrågorna rörande arrendegårdar över huvud taget borde bli föremål för en utredning och att regeringen därefter skulle återkomma till riksdagen med förslag. Redan våren 1990 återkom regeringen med direktiv till ytterligare en utredning med uppgift att utforma förslag till lagtext, som skulle ge arrendatorer vid s.k. historiska arrenden rätt att friköpa arrendestället. Vidare skulle utredningen komma med förslag om hur man skyddar en jordbruksarrendators investeringar på arrendestället. I direktiven står att läsa att frågan om lagtext vid friköp av historiska arrenden bör behandlas med förtur i ett delbetänkande. Så har också blivit fallet. Den 20 november 1991 överlämnades delbetänkandet till regeringen. Under den tid som gått sedan förslaget överlämnades borde lagtexten ha kunnat remissbehandlas, och en proposition om friköp av historiska arrenden borde ha kunnat ligga på riksdagens bord under våren 1992. I majoritetens förslag till skrivning, lagutksottets betänkande 1991/92:LU18, som vi nu behandlar, står att läsa att ''förslag till friköpslag för närvarande bereds inom regeringskansliet''. Låt mig vara litet tveksam till denna beskrivning. Så sent som för bara några dagar sedan hade ingenting gjorts för att med förslag till riksdagen påskynda ett genomförande av en friköpslag gällande historiska arrenden. Herr talman! Vi socialdemokrater menar på fullt allvar att frågan om friköpsrätt vid historiska arrenden har utretts vid ett flertal tillfällen, nu senast med en lagtext som fyller de krav som kan ställas på berörda parter. Efter alla dessa år, när generationer odlat upp mark samt brukat och förbättrat arrendeställen, är skälen för en friköpsrätt så starka, menar vi, att omedelbara lagstiftningsåtgärder är väl befogade och nödvändiga. Det finns i dag, som vi ser det, inga uppenbara skäl att åter skjuta denna lagstiftning in i en oviss framtid.

Om riksdagen följer reservanternas förslag kommer en stor orättvisa snart att vara historia. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen till lagutskottets betänkande

Herr talman! Föregående talare redogjorde mycket ingående för frågan om de historiska arrendena, varför jag tänker fatta mig mycket kort. Jag vill understryka att frågan om friköpsrätten till historiska arrenden har diskuterats många gånger här i kammaren. Det är en av de frågor som jag personligen minns från den tid när jag kom till riksdagen, år 1979. Sedan dess har frågan också varit föremål för flera offentliga utredningar. Jag vill understryka att denna fråga är mycket angelägen för dem som berörs, nämligen innehavarna av dessa arrenden. Å deras vägnar kan man beklaga att den här frågan, att få friköpa arrendena, hela tiden har förhalats. Det är ju den nakna sanningen. Jag tycker också att det är synd att socialdemokraterna inte tidigare har kommit till skott i denna fråga. Risken är nu uppenbar att frågan skjuts upp på obestämd tid. Jag måste också uttrycka min förvåning över den inställning till frågan som man visar från den borgerliga sidan. Om man får uttala en personlig åsikt, anser jag att den som brukar jorden också skall äga den. Jag trodde att jag delade den uppfattningen med borgarna. Detta borde åtminstone vara fallet när det gäller arrenden som sträcker sig över flera generationer. Jag har noterat att inte heller RLF har den här synen på frågan, vilket förvånar mig. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa en fråga till majoritetens talesman. Borde det inte vara dags att ta bort dessa rester av feodalsamhället? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I flera omgångar under de senaste åren har frågan om friköp av historiska arrenden behandlats i denna kammare. Frågan har också varit föremål för flera offentliga utredningar. En utredning, 1990 års arrendekommitté, pågår just nu. Den har avlämnat ett delbetänkande, och vi väntar på att slutrapporten skall läggas fram, detta för att arbetet i regeringskansliet därefter skall leda fram till en proposition i frågan. Arrendelagskommittén som tio år tidigare avlämnade sitt slutbetänkande, nämligen 1981, berörde frågan om friköp av arrendeställen. Man konstaterade att ett friköp var förenat med så stora nackdelar att dessa inte uppvägde de fördelar som skulle komma vissa arrendatorer till del. Med anledning av en riksdagsbegäran tillsattes den s.k. friköpsutredningen. 1986 avlämnade den sitt betänkande i vilket man avstyrkte stiftande av lag om friköpsrätt för innehavare av historiska arrenden. Man ville däremot överväga möjligheterna att förstärka skyddet för denna arrendatorsgrupp och då framför allt skyddet med tanke på eventuellt gjorda investeringar. Vid remissbehandlingen förklarade sig det övervägande antalet remissinstanser dela utredningens uppfattning, dvs. att en lagstiftning om friköpsrätt inte borde införas. Efter riksdagsbehandling tillsattes så småningom 1990 års arrendekommitté, som fortfarande är i verksamhet. Jag har, herr talman, nämnt dessa olika utredningar bara för att visa att det faktiskt redan tidigare har gjorts utredningar. De som så önskat har kunnat använda sig av dem i syfte att lägga fram förslag till tvångslag för historiska arrenden. Den möjligheten har inte utnyttjats. De som har gjort utredningarna har inte önskat det, och i remissinstanserna har man inte haft någon annan uppfattning. Självfallet hade det ändå varit möjligt att stifta en sådan tvångslag. Det faktum att så ändå inte har skett skall nog närmast tolkas som ett tecken på att ingen sådan vilja funnits. Enligt utredningens definition föreligger ett historiskt arrende när det är sannolikt att den helt övervägande delen av ett arrendeställe inte sedan den 1 januari år 1900 varaktigt brukats av fastighetens ägare. De beräkningar som har gjorts tyder på att vi med denna definition har ca 1 200 historiska arrenden i Sverige. De utgör ca 6 % av de helt arrenderade företagen. Fideikommissen, dvs. privatpersoner, äger 600, eller hälften av det totala antalet arrenden, kyrkan 200, likaså universiteten, staten mellan 70 och 80 och stiftelser ca 100. Jag håller med alla dem som anser att det är hög tid för riksdagen att komma fram till någon form av beslut i den här frågan. I det ställningstagande som skall göras måste olika intressen vägas samman. Ett av dessa intressen är skyddet för arrendatorn när det gäller gjorda investeringar under arrendetiden. Ett annat intresse är skyddet för äganderätten. Regeringen undersöker just nu möjligheterna att kunna grundlagsreglera.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

Herr talman! Per Stenmarck säger att 1990 års arrendekommitté har lagt fram ett delbetänkande angående lagtext, men att man vill avvakta denna kommittés slutbetänkande som gäller investeringsfrågorna. Han säger också att den förra regeringen kunde ha gjort någonting i den här frågan. Den uppfattningen delar jag; man kunde ha tänkt litet snabbare. Att det blev på det här viset hade emellertid sina särskilda skäl. Investeringsfrågorna gäller emellertid inte enbart historiska arrenden utan arrenden över huvud taget. Det var anledningen till att den förra regeringen i sina direktiv menade att man inte skulle fortsätta att förhala frågan om friköp. Kommittén skulle i stället avge ett delbetänkande, vilket nu har skett. Vad vi fordrar i vår reservation är att man skall skicka delbetänkandet ut på remiss och omedelbart därefter komma tillbaka till riksdagen med ett förslag om friköp av historiska arrenden. Under den tiden har ju de partier som är nya i riksdagen möjlighet att noga penetrera vad som har hänt tills propositionen kommer. Då har man också motionsrätt, rätt att komma med förslag. Vi vill att detta delbetänkande skickas ut på remiss omgående. Sedan får man återkomma till riksdagen med en proposition.
Herr talman! Jag vill understryka att den utredning som just nu arbetar och som skall vara klar till hösten är tillsatt av den socialdemokratiska regeringen, inte av den borgerliga. Som jag ser det vore det en sak om det vore en utredning som skulle sitta i fem år till. Men 1990 års arrendekommitté skall faktiskt rimligtvis vara klar inom ett halvårs tid. Då bör vi också kunna avvakta den tiden, innan vi gör ett definitivt ställningstagande. Efter alla de möjligheter som faktiskt funnits för den regering vars parti Ove Andréasson representerar är det inte alldeles orimligt om vi nu avvaktar ytterligae ett halvår. Låt mig avslutningsvis ställa en fråga till Owe Andréasson: Är Owe Andréasson övertygad om att en socialdemokratisk regering i det här läget hade agerat annorlunda, dvs. hade den regeringen verkligen skickat delbetänkandet ut på remiss och därefter lagt fram ett förslag på enbart detta delbetänkande? Jag är inte helt övertygad om att så faktiskt skulle ha varit fallet.
Herr talman! Beträffande den fråga som Per Stenmarck ställde kan jag säga att det var den förra regeringens förhoppning att delbetänkandet skulle skickas ut på remiss och att man därefter skulle kunna komma med förslag. Nu blev det en ändring av det hela. Men om Per Stenmarck tycker att den socialdemokratiska regeringen kunde ha skött det bättre, behöver man inte göra på samma sätt i den regering som nu sitter. Den har nu möjlighet att visa att den vill slutföra frågan med historiska arrenden. Jag tycker att den skall ta den chansen.
Herr talman! Jag kan nog säga till Owe Andréasson att jag har väldigt höga tankar om den regering som sitter i dag, men Owe Andréasson har uppenbarligen ännu högre tankar om den. Vi har i Sverige haft socialdemokratiska regeringar i 51 av de senaste 60 åren. Varför har man då inte genomfört denna förändring? Visserligen är det en handlingskraftig regering som vi har i dag, men det är ändå att begära för mycket att det den socialdemokratiska regeringen inte mäktade med under ett halvt sekel skall den borgerliga regeringen klara av på bara fem månader. Jag tycker att det finns en viss rimlighet i kravet att nu avvakta vad utredningen slutgiltigt kommer fram till, att vi sedan får möjlighet till en rimlig remisstid och att det därefter presenteras en proposition för riksdagen som vi alla har möjlighet att ta ställning till. När det ändå har gått så lång tid med alla dessa utredningar, tycker jag att vi faktiskt kan köra loppet till slut, innan vi tar slutgiltig ställning här i riksdagen.

Herr talman!

Även med hänsyn till detta är det viktigt att den aktuella befolkningsgruppen ges full bestämmanderätt över sin egen framtid.''

Här är det gamla ordspråket ''medan gräset växer dör kon'' verkligen på sin plats att återge. Ty vad det handlar om är att riksdagen slår vakt om sin konstitutionella trovärdighet och ser till att ett riksdagsbeslut som fattades för snart två och ett halvt år sedan äntligen genomförs. Sker inte en sådan markering från riksdagens sida, måste man tyvärr räkna med att hela frågan förpassas till den eviga långbänken. Eftersom Ny demokrati också i fråga om friköp av historiska arrenden försöker sitta på två stolar samtidigt, finns det skäl att säga något om den äganderätt som vissa tycks oroa sig för. Det handlar här inte om en inskränkning av någon annans äganderätt utan om en utvidgning av äganderätten och en myndighetsförklaring av enskilda människor, vilkas vardag i generationer till stor del styrts av feodalsamhällets lagar. Det handlar om människors kamp för friköp av sina fädernegårdar och därmed enskilt ägande för en större krets. Det handlar om brukarna i de bygder som ställdes utanför de s.k. skatteköpsreformer som är grunden för nästan all enskilt ägd jordbruksmark sedan århundraden tillbaka. De bör här också påpekas att en fideikommissinnehavare inte äger jorden utan innehar arrendestället med fideikommissrätt, vilket är en väsentlig skillnad. I Ny demokratis särskilda yttrande finns en klar motsägelse. Först säger man att rätten att begära friköp skall utvecklas via domstol och att rätten att få ett korrekt och marknadsmässigt pris skall bevakas av domstol. Senare i texten heter det att rättsläget är väl definierat. Detta går ju bara inte ihop. Sanningen är ju den att arrendekommittén mycket klart löst detta lagtekniska problem. Den föreslagna lagen följer regleringen i expropriationslagen, och arrendatorn skall som huvudregel betala ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Då det dessutom finns en s.k. jordägarventil, dvs. att friköp inte skall få ske om det av särskilda skäl skulle vara oskäligt mot jordägaren, finns det inga som helst skäl att bekymra sig för rättssäkerhet och äganderätt. Det handlar nu bara om god vilja och, Per Riksdagen skall ta ställning till principen om friköpsrätt. Det är allt som vi skall besluta om. Den närmare utformningen av den slutliga lagtexten -- och då bl.a. lagens räckvidd i tiden -- ankommer det på regeringen att verkställa. Med denna precisering torde alla den obotfärdiges sista förhinder för ett ja till en friköpsrätt vara sakligt undanröjda. Man fick nästan det intrycket av vissa passusar i Per Stenmarcks anförande att han uppträder som pådrivare i denna fråga gentemot, enligt hans egen uppfattning, en senfärdig socialdemokratisk regering. Per Stenmarck har mot denna bakgrund stora möjligheter att påskynda frågan genom att rösta på den socialdemokratiska reservationen. Det är alldeles felaktigt att tala om en utrednings slutgiltiga ställningstagande. Detta är ett delbetänkande, Per Stenmarck, som är enhälligt. Ordföranden och de två ledamöterna är helt överens. Det finns alltså inga sakliga hinder kvar. Herr talman! Allra sist: ''Hela landet skall leva'', sade Petersson i centern för två och ett halvt år sedan. Snart får vi se om Andersson, Eliasson, Karlsson i Skara lever efter denna stolta devis, eller om de i stället har börjat följa moderaternas fältrop: ''Hela landet skall få veta att det lever!''

Herr talman! Jag vet inte varför Bengt Silfverstrand nämnde just mig när han talade om politiskt civilkurage. Jag har inte för avsikt att byta till någon annan uppfattning i den här frågan än den jag tidigare har haft. Varför har ni så bråttom just nu, Bengt Silfverstrand? Ni har ju haft alla år på er att driva den här frågan och att driva den till ett slut. Jag kan bara tolka detta som att det beror på att det faktiskt inte ens inom Bengt Silfverstrands eget parti har funnits någon majoritet bakom den linje som Bengt Silfverstrand själv väldigt länge har drivit. Bengt Silfverstrand hänvisade till riksdagens beslut från 1989. Jag känner till detta. Därefter har det hållits ett mellanliggande val. Det kan finnas en möjlighet att det här i kammaren finns en annan uppfattning än den som rådde före valet. Det vet vi ännu ingenting om, men det visar sig när vi skall fatta det slutgiltiga beslutet. Det här rör sig inte om en inskränkning av äganderätten, sade Bengt Silfverstrand. Vad är det då? Jo, det rör sig om en utvidgning av äganderätten för den som i dag inte har någon äganderätt, förklarade han. Det är i och för sig riktigt, men det här går ju ut över den som i dag har en sådan äganderätt.
Herr talman! Jag noterade en mycket intressant passus i Per Stenmarcks inlägg. Han sade att det ju kan vara så, att den nuvarande riksdagsmajoriteten tycker annorlunda i den här frågan än vad den gamla majoriteten gjorde. Det var oerhört intressant att få detta klarläggande. Under diskussionen i lagutskottet har den borgerliga majoriteten som en förhalning hela tiden försökt att knyta upp sin uppfattning till förhållandet att delbetänkandet skall remissbehandlas och att det finns ytterligare en del av utredningen kvar. Här kom det äntligen en bekännelse som många har gått och funderat över, nämligen en bekännelse att den borgerliga majoriteten också i den här frågan är djupt splittrad. I det avseendet är kanske det minst besvärande sättet att ytterligare en tid skjuta hela frågan ifrån sig. Per Stenmarck sade att det trots allt rör sig om en inskränkning i äganderätten för vissa. I samtliga praktiska fall där enskilda arrendatorer har kämpat i decennier och längre för att få friköpa sina gårdar har inte ägaren en sekund intresserat sig för dessa gårdar och byggnader. Ägarna har inte lagt två strån i kors för att göra någon upprustning eller bidra till investeringar. Praktiskt taget hela den ekonomiska insatsen har gjorts av arrendatorerna själva. Det rör sig alltså om ett brukande som är identiskt med en äganderätt, och därför undrar man: Varför åberopar man plötsligt i den sista skälvande minuten innan denna friköpsrätt skall genomföras en äganderätt som i praktiken inte utgör någon äganderätt, i synnerhet inte när det handlar om fideikommiss? Per Stenmarck borde veta vilken rättslig grund som föreligger för ett fideikommiss. Det rör sig alltså inte om den inskränkning av äganderätten som Per Stenmarck försöker göra gällande.
Herr talman! Det är ganska fantastiskt att just Bengt Silfverstrand kan stå här i kammaren och tala om förhalning. Vad har ni egentligen själva sysslat med under alla år när det gäller den här frågan? Om den nu är så oerhört viktigt för er som Bengt Silfverstrand säger, varför i hela fridens namn har ni då inte gjort någonting åt detta under alla år? Ni hade minst 50 år på er att genomföra detta. Vi har hittills haft fem månader på oss. I rimlighetens namn borde vi få åtminstone litet mer tid på oss. Bengt Silfverstrand sade att de borgerliga är djupt splittrade i den här frågan. Det finns säkert olika meningar, någonting som vi kan se när vi läser motioner från olika partier. Är ni själva då inte splittrade? Såvitt jag kan bedöma är det den främsta anledningen till att ni inte har mäktat att ta itu med den här frågan under alla dessa år. Därför säger jag än en gång: Låt oss skaffa fram ett beslutsunderlag. Därefter är vi beredda att göra ett slutgiltigt ställningstagande. Avslutningsvis vill jag bara säga att det är fantastiskt att Bengt Silfverstrand kan stå i riksdagens talarstol och tala om äganderätten som en sista rest av feodalsamhället. Står Bengt Silfverstrand verkligen för detta? I så fall är det något häpnadsväckande. Vad betyder egentligen äganderätten för Bengt Silfverstrand? Jag är dess bättre övertygad om att han i det fallet inte är representativ ens för sitt eget parti.
Herr talman! För mig och socialdemokratin betyder äganderätten förmodligen i det här fallet exakt detsamma som för Per Stenmarck och moderaterna. Det är bara det att fideikommissrätt inte är någon äganderätt. Det borde faktiskt en moderat ha tagit reda på innan han så dåligt utrustad på föttern sanslöst ger sig in i en debatt på det här sättet. Per Stenmarck sade att socialdemokraterna har förhalat den här frågan. Man behöver bara gå till protokollet för att kunna konstatera att samtliga socialdemokrater röstade för denna friköpsrätt 1989. Den reservation som socialdemokraterna nu avgivit till lagutskottets betänkande kommer samtliga socialdemokrater att stödja. Vi hoppas bara på -- och det är det avgörande -- att de borgerliga som stödde vårt förslag 1989 visar samma politiska civilkurage i dag. Då kommer det att gå bra, och de arrendatorer som i dag så hett eftersträvar att få friköpa sina gårdar kommer att få göra det. Om man står fast vid den uppfattning som man tidigare har deklarerat, kommer det här att gå vägen. Slutligen efterlyser Per Stenmarck ett beslutsundelag. Också det är ganska fantastiskt. Det finns ett beslutsunderlag, nämligen ett riksdagsbeslut. Från konstitutionell synpunkt är Om han inte tycker om riksdagsbeslutet, får han plädera för någonting annat i stället och lägga fram ett sakligt förslag som är annorlunda än det socialdemokratiska. Det går inte ens för en moderat att i längden samtidigt sitta på två stolar.

Herr talman! Glädjen var stor för Marianne Andersson den dag som en stor riksdagsmajoritet beslutade att dessa arrendatorer skulle få friköpa sina gårdar. Och jag försäkrar Marianne Andersson att glädjen blir ännu större om riksdagen visar pondus och kraftfullhet att stå fast vid de beslut som man en gång har fattat. Marianne Andersson återkom till senfärdigheten. I motsats till företrädare för borgerliga partier har vi inom socialdemokratin inget behov av att i alla lägen uppträda som den ståndaktige tennsoldaten. Det har tagit för lång tid, vilket även Ove Andréasson sade, men det har inte rått något tvivel om vad vi har velat. Eftersom det var så stor debatt och så stor oro och även litet förtäckta hot om anmälan av lagen till Europadomstolen, var det mycket väsentligt att utformningen av lagen gjordes på ett ordentligt sätt. Därför tillkom denna utredning. Om man nu oroar sig för den socialdemokratiska senfärdigheten, kan man stilla också den oron i dag genom att rösta på den socialdemokratiska reservationen. Marianne Andersson har sagt att hon tänker göra det. Jag vill därför avslutningsvis fråga Marianne Andersson: Talar Marianne Andersson enbart för sig själv eller talar hon för Centerpartiet i denna fråga? Den är av avgörande betydelse, herr talman. Om det är Centerpartiet som döljer sig bakom Marianne Anderssons anförande, kommer det att innebära att vi i och med dagens beslut kommer att få friköpsrätten bekräftad.

Herr talman! Det är ytterligare en bekräftelse på att Centerpartiet inte riktigt vet vilka uppfattningar man har i olika politiska frågor. Men det är väl ändå på det sättet, Marianne Andersson, att det pågår diskussioner i den centerpartistiska gruppen, och man har väl diskuterat denna fråga? Jag har hört att andra partier har haft den uppe till diskussion och har haft mer eller mindre animerade debatter om den. Vi kan kanske få ett besked av Marianne Andersson, som väl ändå deltar i Centerns gruppmöten, vad man kom fram till på det gruppmöte då denna fråga behandlades. Marianne Andersson säger att vi från Socialdemokraternas sida inte kan styra, eftersom vi inte lade fram en proposition tidigare. Jag har redan deklarerat att den på något sätt borde ha kunnat läggas fram. Men det finns en mycket stark förklaring till att man avvaktade den slutliga utredningen. Och det positiva och nya var ju att en utredning för första gången blev enig i den kontroversiella frågan om historiska arrenden. Och då förpliktar väl det, Marianne Andersson, att Sven-Olof Petersson, som företräder Centerpartiet och som var med i utredningen, har lagt fram dessa synpunkter. Väger inte ett sådant ställningstagande som Sven-Olof Petersson har framfört tungt i

Herr talman! Jag begär självfallet inte att Marianne Andersson här skall ha några utläggningar om vilka ställningstaganden som Centerpartiet kommer fram till.

Det tycker jag ändå att man kan begära. Om vi får detta besked kanske optimismen här i kammaren ökar och rädslan i utskotten förbyts i en oförvägenhet och ett beslut i frågan i dag.

Herr talman! Jag har tillsammans med Bengt Silfverstrand motionerat i frågan, och jag hade tänkt att nöja mig med att instämma i hans utomordentliga anförande. Men efter att jag har lyssnat på Marianne Andersson kan jag inte låta bli att lägga till några meningar. Det är naturligtvis bra att Marianne Andersson har gjort detta ställningstagande för torparna bl.a. på Koberg, som ju ligger i vår gemensamma valkrets, och det är bra att hon tänker rösta på reservationen. Jag har i valkretsen hört väldigt mycket om Marianne Anderssons aktiviteter i denna fråga. Men jag måste säga att jag på hemmaplan inte är särskilt imponerad, eftersom det verkar som om det blir färre centerpartister än fler som intar den ståndpunkt som Marianne Andersson har intagit. Marianne Andersson har därför, menar jag, helt misslyckats med att övertyga sina partivänner om att centerpartiet borde vara ett parti som tar ställning för de små i samhället och inte ett parti som sätter friherrars och grevars intressen före torparnas.

Herr talman! Jag tycker nog att Marianne Andersson i den diskussion som har varit i valkretsen inte särskilt väl har kunnat skilja mellan vad hon tycker själv och vad Centerpartiet som helhet tycker. Jag anser nog att min kära bänkkamrat har hamnat i ungefär samma situation gentemot dem som äger stora jordar och dem som har förvaltaruppdrag inom centerpartiet som en viss betjänt i ett annat parti har i förhållande till sin greve.

Herr talman! Det stämmer nog att Centerpartiet i opposition till och från har tagit ställning för de små i samhället. I regeringsställning gör man det mindre ofta. Men just med tanke på att man tidigare har tagit ställning för de små är den ståndpunkt som Marianne Andersson tvingas erkänna att hennes parti har intagit än mer förvånande.

Herr talman! I fjol yrkade jag i en motion avslag på förslaget om tilläggsstat för utgifter när det gäller riksdagen. De utgifterna, menar jag, hade kunnat förutses vid budgetbehandlingen. Det är i och för sig inte pengarna det handlar om, utan det är fråga om principen. Här försöker vi att få ordning på Sveriges statsfinanser genom att uttala att myndigheterna skall ha en framförhållning. De skall ha en treårsbudgetering, och de skall kunna omprioritera. Men riksdagens egna verk kan få en egen verksamhet. Vid det aktuella tillfället uppfattade jag att konstitutionsutskottet sade att det hade varit att föredra om kostnaderna i fråga hade kunnat förutses. Utskottet sade: Vi förutsätter att vad som i utskottet anförts beaktas i fortsättningen. Samma sak upprepas i år. Det värsta här är JO-ämbetet. Det som JO-ämbetet föreslagit har nämligen inte sakbehandlats av förvaltningsstyrelsen eller förvaltningskontoret. Man har bara vidarebefordrat förslaget. Här har vi alltså exempel på en myndighet, JO, som kan begära vad den vill hos riksdagen. Om man på en vanlig myndighet skulle komma på att man ville ut och resa litet mera och man således ville ha tilläggsanslag, skulle svaret från det egna fackdepartementet bums bli nej. Men om man på fackdepartementet skulle ha varit så knasig att man sade att det var tillåtet att resa mera, skulle det med all säkerhet ha blivit stopp hos finansdepartementet. Om man där skulle ha varit så korkad att man inte stoppade det hela, skulle riksdagen naturligtvis ha sagt att det inte beviljas mera pengar för resor. Sådant skall man veta när budgeten görs. Men JO-ämbetet kan begära mera och får också pengar! JO-ämbetet är ju en jobbig myndighet och en ganska stor myndighet. Där finns 50 anställda. Förmodligen är den här myndigheten rätt ineffektiv. Hälften av personalen är biträdespersonal. En chef har blivit avsatt, därför att han var totalt hållningslös när det gällde ekonomin. Dessutom har man köpt möbler, trots att pengar saknades. Att köpa något som man inte har pengar till uppfattar jag som stöld. Nu säger JO-ämbetet att man vill ha pengar, så att man kan resa mera. Man får pengar. Dessutom är det undermåligt på ADB-sidan. Verksamheten fungerar inte. I det läget behöver man hjälp. Då säger riksdagen att ADB-enheten skall inrätta en ny byrådirektörs eller avdelningsdirektörstjänst. Detta skall debiteras JO-ämbetet, och det är väl okej. Men vartenda öre får man på tilläggsstat. Det rimliga är naturligtvis att omfördela inom verksamheten. De som har sysslat med data får göra någonting annat. Men, som sagt, man får vartenda öre på tilläggsstat. Jag menar att man därmed handlar i strid med väldigt elementära principer. Naturligtvis skall man inom ramen för det anslag som beviljats fördela mellan personal och annat. Annars handlar man i strid med väldigt enkla principer -- principer som gäller för statsförvaltningen i övrigt. Jag tycker att det är besvärande att riksdagen direkt under sig har en myndighet som gång på gång och år efter år behandlar sin ekonomi mycket illa. Och så här gör alltså JO-ämbetet. Egentligen spelar det ingen roll vad det är för myndighet. Varje myndighet skall ha ordning på sin ekonomi. Det är i varje fall ingen poäng i att det här gäller JO-ämbetet, som ju i andra sammanhang har att granska hur myndigheter och ämbetsverk sköter sig. JO ämbetet visar alltså på en utomordentligt dålig framförhållning. Det verkar vara kaos på den myndigheten. Jag har ingenting emot att man får hjälp med sina datamaskiner. Men det är inte rimligt att riksdagen skall ge tilläggsanslag för detta ändamål. Vad sedan gäller riksdagens egen verksamhet noterar jag att pengar beviljats till informationsbroschyren två år i rad. Det är egentligen ett år för mycket. Herr talman! Jag yrkar bifall till föregående talares reservation.

Herr talman! Det är klart att man kan kritisera detta med tilläggsanslag. Givetvis får det inte bli en normal del i verksamheten att man på olika myndigheter ständigt kommer med krav på tilläggsanslag. Det är heller inte en bra strategi att skjuta på nödvändiga investeringar. Jag måste säga att jag har fullt förtroende för förvaltningskontoret och förvaltningsstyrelsen när det gäller deras förmåga och kapacitet att tillse att organisationen och administrationen här i huset fungerar. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Också jag har mycket stort förtroende för förvaltningsstyrelsen och förvaltningen i detta hus. Men jag känner samtidigt ett behov av att ge Hans Lindblad stöd i denna fråga. Jag har själv suttit ett antal år i Göteborgs kommunstyrelse, och jag fick då en och annan gång höra att jag var en gnet. Tjänstemännen runt omkring mig brukade antyda det när jag klagade på olika detaljer som jag tyckte var litet för dyra. Det är ju alltid litet jobbigare att ge sig på dem som man har runt omkring sig. Man betraktas som en gnet. Jag är rädd att Hans Lindblad kanske också har fått den stämpeln på sig litet grand när han här river i gentemot våra närmaste. Det handlar här självfallet om struntsummor sett i det stora sammanhanget. Men jag tror att det rent psykologiskt är viktigt att vi stödjer det arbete som Hans Lindblad har lagt ner där han verkligen har penetrerat dessa frågor. Också jag yrkar därför bifall till motionen, vilket innebär bifall till reservationen från Ny demokrati.
Herr talman! Ingvar Svensson sade att det här inte får bli en vana. Men det är ju en vana om det upprepas år efter år. När konstitutionsutskottet förra året sade att detta inte skall upprepas så upprepas det lika fullt igen. Jag har som känt inte fullt lika stort förtroende för förvaltningsstyrelsen eller förvaltningsledningen här i huset. Men det är egentligen ointressant, eftersom man sagt mig att man inte gör någon sakbehandling. Detta är ett förslag som kommer från JO och som bara är vidarebefordrat. Förvaltningsstyrelsen har inte tagit ställning och sagt om detta är rätt eller inte. Det är formellt riktigt, men man tar inte ställning till om JO behöver resa mer. Därför kommer sakbehandlingen att åligga utskottet. Förvaltningsstyrelsen har inte gjort en bedömning av om det här är rätt. Dessutom står i betänkandet att utskottet inte har någon invändning mot medelsberäkningen. Det har egentligen inte jag heller. Det är inte fråga om beloppen och om det är för mycket eller för litet. Jag menar att man över huvud taget inte skall få pengar via tilläggsstat för sådant som hade kunnat förutses. Beloppet är för mig ointressant. Det hela är en principiell fråga. Riksdagen lever i sin egen verksamhet inte upp till det som grundlagen sagt sedan 1973 och som upprepats gång på gång, nämligen att man i budgeten skall få en samlad bedömning av samtliga behov och att tilläggsstat endast skall användas när det kommer till nya faktorer. Om vi inte inom riksdagens egen verksamhet lever upp till det blir det naturligtvis mycket svårt att hävda detta gentemot myndigheter. Detta är därför litet sedelärande. Om riksdagen själv följer bestämmelserna kan vi med mycket större pondus gå ut och säga till myndigheterna: Ni måste ha framförhållning och göra omprioriteringar. Ni skall inte kunna komma och begära tilläggsanslag därför att ni är dåliga på att planera eller därför att ni inte kan klara ert datasystem. Det är principiellt mycket viktigt att riksdagen lever upp till det riksdagen säger, dvs. att riksdagen gör som riksdagen lär.

Herr talman! Datainspektionen fyller en mycket viktig funktion i vårt samhälle. Det tror jag att alla i utskottet är överens om. Det gäller för datainspektionen att se till att automatisk databehandling av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet, och det är en grannlaga uppgift. Den omfattande datoriseringen har inneburit att datainspektionens verksamhetsområde har ökat betydligt. Meningen är att datainspektionen precis som här tidigare sagts dels skall ge tillstånd, dels utöva tillsyn. Tillsynsarbetet har kommit i kläm eftersom det kommit in så många anmälningar, och tillståndsfunktionen har utökats våldsamt. Detta har man uppmärksammat under långt tid. Redan i början av 80-talet fanns planer på att göra förändringar på detta område. Men man kunde inte enas om detta. Nu pågår, precis som Inger René sade, datalagsutredningen, där flera av oss sitter med. Troligen kommer man att betona tillsynsverksamheten och tona ner tillståndsverksamheten. Vi i Folkpartiet anser är mycket viktigt att man verkligen kommer åt de känsliga registren och bevakar den personliga integriteten. Eftersom arbetet pågår tycker vi inte att det finns anledning att öka själva ramen för datainspektionens arbete. Men om det finns behov av tillfälliga förstärkningar finns den möjligheten. Datainspektionen har ju de senaste åren levererat överskott till staten. Man har också ansökt om att få använda de här överskotten. Den socialdemokratiska regeringen har de senaste åren inte gett något besked huruvida man skulle få möjlighet till detta. En sådan ansökan finns nu inne igen. Om man behöver detta för att t.ex. utöka tillsynsverksamheten finns möjligheten att få tillstånd att disponera överskottet under en viss tid. Vi tycker att det är rimligare att man förfar på det här sättet eftersom utredningsarbetet pågår. Det är först när vi här i riksdagen är överens om hur vi skall ha det med datainspektionen och hur den skall vara organiserad som vi skall fastställa organisationen för arbetet. Det är inget motiv att säga att detta inte kostar staten någonting. För hur det än är så är ju de avgifter som kommer in till datainspektionen kostnader som bärs av några. Jag vill med detta instämma i Inger Renés anförande och yrka bifall till reservationen och avslag på majoritetens förslag.

Herr talman! I den socialdemokratiska motionen står det:''Kraven på ökad effektivisering av den offentliga sektorn kommer också att leda till krav på samordning av olika databaserade informationssystem, inte minst inom den kommunala sektorn.'' Detta innebär ökade risker för den personliga integriteten. Jag kan bara instämma i detta. Jag kan ta min egen hemkommun som exempel. På senare tid har det varit en het debatt om spårvägen och deras register över fuskåkare i Göteborg. Det finns säkert många andra sådana exempel. Vad är då orsaken till den här typen av rationaliseringar och samordningar av dataregister i kommunerna? Vad är grundorsaken till dessa ganska extrema effektiviseringskrav? Jag skulle vilja påstå att en huvudanledning är den statliga konfiskeringen av kommunernas pengar. Den har pågått under både föregående och nuvarande regering. Det är mot den här bakgrunden vi skall se inslaget i motionsförslaget att man skall låta datainspektionen höja sina avgifter. Ingela Mårtensson tog upp detta nu. Om man låter datainspektionen höja sina avgifter på de här tjänsterna kan vi ju säga att staten med ena handen tar ifrån kommunerna ytterligare pengar och samtidigt hötter med den andra näven och säger att de skall passa sig för att införa olika integritetshotande datasystem. Datainspektionen utför självfallet ett viktigt arbete. Men jag tror inte att man skall ha en övertro på statlig kontroll. Det handlar nog ofta om att vanligt folk skall ha en vaksamhet mot detta. Jag skulle också vilja polemisera mot Inger René som säger att en privatisering här på något sätt skulle vara en hjälp att få bort dessa dataregister. Jag skall ta ett litet exempel på det också. År 1975 avslöjades ett privat åsiktsregister inom Göteborgs sjukvårdsförvaltning. Den person som ägnade sig åt den här registreringen blev sedermera direktör på Volvo och ledde AB Volvoresultat, tror jag det hette. Där hade man bl.a. fullständig kontroll över vilka det var som köpte aktier och inte köpte aktier i Volvos vinstdelningssystem. Jag tror att det är en oroande utveckling inom många svenska privatägda storföretag att de har en ganska stark kontroll över de anställda och kanske också andra kategorier som de av olika skäl vill ha kontroll över. Jag tror inte att detta med privatisering skulle vara ett botemedel, snarare tvärtom. Om datainspektionen skall prioritera, och det tvingas den självfallet att göra, skulle jag vilja uppmana Kurt Ove Johansson och andra som sitter i styrelsen att skärpa kontrollen av de privata storföretagen och vad som pågår där. Med detta vill jag yrka avslag på reservationen. Det innebär alltså samma ställningstagande som det ursprungliga regeringsförslaget.

Herr talman! Det finns en grundläggande skillnad, Det är faktiskt så att vi har någonting som heter offentlighetsprincipen. I Göteborgs kommunfullmäktige har man haft många genomlysande debatter om integriteten i datasystemen i kommunen. I de privata storföretagen förekommer ingen liknande offentlig debatt. Det är en stor grundläggande principiell skillnad. Vi har många kloka kommunalpolitiker som verkligen försöker att hålla kontrollen på vad som händer i kommunen.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i diskussionen som har förts mellan Lönnroth och René, men jag vill ändå understryka det som Lönnroth talar om, nämligen de konsekvenser som det kan få för utvecklingen när den nya kommunallagen träder i kraft. Datainspektionen har ju också ganska nyligen undersökt de här frågorna och pekat på de svårigheter som kan uppstå när det gäller just offentlighetsprincipen. Detta är ju mycket väsentliga frågor som det sannolikt finns stor anledning för oss här i riksdagen att komma tillbaka till. Det finns alltså en uppenbar risk för att den öppenhet som finns här kan gå förlorad om man inte verkligen ser om sitt hus. Detta har datainspektionen pekat på nu. Jag tror att man har en presskonferens i dag kring just de här frågorna. Sedan vill jag understryka att Sverige har ju alltid stått i främsta ledet när det gäller datalagstiftning. Sverige fick sin datalag, som ett av de första länderna i världen, som Inger René sade, 1973. Samtidigt inrättades datainspektionen som i kraft av datalagen skall värna om medborgarnas personliga integritet i datasamhället. Datalagen och datainspektion tillkom på socialdemokratiskt initiativ. För oss socialdemokrater är rätten till personlig integritet en hjärtefråga. Därför slår vi vakt om datainspektionens möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet. De politiska partier som nu sitter i regeringen, och som hade säte i riksdagen när datalagen antogs, kom först senare att intressera sig för de datapolitiska frågorna. Det förklarar måhända den dumsnålhet som regeringspartierna nu visar upp beträffande anslagsramen till datainspektionen för budgetåret Trots att datalagen inte har så många år på nacken har den ändå genomgått många förändringar. Det sammanhänger naturligtvis i hög grad med den snabba tekniska utvecklingen på området och den ökade datoriseringen i samhället. Kraven på ökad datasäkerhet och ett bättre skydd för den personliga integriteten har därför drivits hårt. Jag vill hävda att den socialdemokratiska regeringen under andra hälften av 80-talet på grundval av dataoch offentlighetskommitténs förslag kunde förändra datalagen i en riktning som stärkte den enskildes personliga integritet. 0,5 %, som den borgerliga regeringen nu föreslår, kan vid första ögonkastet förefalla vara en marginell förändring, men vid närmare eftertanke är det snudd på skandal. Det är bara att ta del av fakta. Antalet tillståndsärenden vid datainspektionen ökar kontinuerligt liksom dessa ärendens svårighetsgrad. Härtill kommer att mycket återstår innan datainspektionen kan uppnå det mål för tillsynsverksamheten som antagits och som statsmakterna anslutit sig till. Regering och riksdag har gång på gång understrukit att en aktiv tillsynsverksamhet är av fundamental betydelse för integritetsskyddet i samband med personregistrering. Mot den bakgrunden är den borgerliga regeringens förslag om en minskad utgiftsram för datainspektionen något av ett dråpslag, får man väl säga, mot den personliga integriteten. En effektivisering av den offentliga sektorn liksom nya organisationsformer på olika samhällsområden kommer att medföra krav på en ökad samordning av databaserade informationssystem. Den här utvecklingen kommer, som Johan Lönnroth påpekade, att bli mycket tydlig på den kommunala sidan genom den administrativa omdaning som den nya kommunallagen för med sig. Förväntade bransch och strukturrationaliseringar på den privata sektorn kommer ytterligare att förstärka den utvecklingen. Det är lätt att inse att de här förhållandena sammantaget medför risker för otillbörligt intrång i den personliga integriteten. I det läget kan man inte avstå från att ge datainspektionen en något ökad utgiftsram för att bemästra situationen. Vi anser att denna utgiftsram bör fastställas till 21 637 000 kr. för budgetåret 1992/93. Det är väl använda pengar, det vet vi. Därom vittnar de resursökningar till datainspektionen som riksdagen beslutat om under senare år, då på förslag från den socialdemokratiska regeringen. Datainspektionen har kunnat effektivisera sin verksamhet. Vi har som enskilda medborgare fått ett bättre integritetsskydd, och registerhållarna har fått en bättre service. Regeringens motiv för att minska datainspektionens utgiftsram är mycket illa underbyggda. Den gemensamma reservationen från regeringspartierna gör faktiskt saken ännu värre. Det måste, som jag ser det, vara genant att behöva stå som undertecknare av ett så undermåligt dokument. Man säger i reservationen att förändringar i datalagen skall förändra datainspektionens arbetssituation. Datalagsutredningen tillgrips som ett slagträ från regeringspartiernas sida för att minska datainspektionens resurser. Jag måste ställa frågan om på vilket sätt datalagsutredningen påverkar datainspektionens resursram för 1992/93. Arbetet i datalagsutredningen pågår för närvarande. Vi som ingår i den har haft några få sammanträden. Den kommer inte att vara klar förrän allra tidigast i höst. Sedan vet alla att det är en lång process som förestår, innan det ligger en proposition klar på riksdagens bord. De praktiska effekterna för datainspektionens arbete av en ny datalag kommer i bästa fall 1995. Man kan med andra ord inte skära i datainspektionens utgiftsram för 1992/93 med motiveringen att vi har en ny datalag 1995 utan att det får negativa effekter för den personliga integriteten och för registerhållarna. Sedan hänvisar reservanterna till det statsfinansiella läget. Utan att ens rodna på kinderna försöker de dölja det faktum att en höjd utgiftsram för datainspektionen inte på något sätt påverkar statens budgetsaldo. Datainspektionen är en tusenkronorsmyndighet. Den utgiftsram som utskottsmajoriteten föreslår täcks av datainspektionens egna inkomster. När det gäller den statsfinansiella effekten förhåller det sig precis tvärtemot vad reservanterna säger. Genom att snörpa åt resurserna för datainspektionen minskar man effektiviteten. Ärendebalansen ökar, och kostnaderna för datainspektionens kunder ökar. De får helt enkelt vänta längre på ett tillstånd och förlorar pengar på att inte få ta ett register i bruk. Det gäller både den privata och den offentliga sektorn som är datainspektionens kunder. Genom att man minskar resurserna till datainspektionen på det sätt som reservanterna och regeringen föreslår uppstår det negativa statsfinansiella effekter. Den stora förloraren på den borgerliga regeringens njugghet mot datainspektionen är medborgarna i Sverige och naturligtvis den personliga integriteten genom att bl.a. tillsynsverksamheten och regelgivningsverksamheten blir lidande. Hur det nu än går i voteringen i det här ärendet har dagens debatt åtminstone haft den nyttan med sig att vi nu vet vilka partier som i både ord och handling är beredda att värna den personliga integriteten. Jag skulle också med några ord vilja kommentera det som Ingela Mårtensson var inne på. Hon säger att det skulle finnas möjligheter för datainspektionen att gå till regeringen och nu få nya pengar inom den nuvarande utgiftsramen. Men, herre Gud, det är ju precis det som datainspektionen har gjort! Datainspektionen har gått in med sin anslagsframställning till regeringen och har nu fått beskedet att regeringen inte ens är beredd att ge datainspektionen lika mycket resurser som den hade föregående år, utan man vill t.o.m. skära i datainspektionens nuvarande resurser med 0,5 %. Har Ingela Mårtensson uppgifter som utskottet i övrigt inte har haft? Har Ingela Mårtensson fått några löften från regeringen om att datainspektionen, om den går in med en ny anslagsbegäran, då också kommer att få de pengar som vi pratar om? Om Ingela Mårtensson har sådana uppgifter, är det mycket egendomligt att man från folkpartiets sida i konstitutionsutskottet inte var beredd att kasta fram dem under utskottsbehandlingen. Om så skett, hade frågan kanske kommit i ett helt nytt perspektiv. Jag tycker alltså att det är rimligt, med de uttalanden som Ingela Mårtensson har gjort, att vi får besked: Har regeringen bestämt sig för att ge datainspektionen de pengar som vi har efterlyst? Då skulle vi debattera den här frågan utifrån andra utgångspunkter, naturligtvis. Det vore intressant att få svar.